Herr talman! Birgitta Hambraeus pläderade i sitt anförande emot ett svenskt medlemskap i EG. Jag går inte in i den debatten därför att det inte är det som vi talar om i dag. Jag är själv en varm anhängare av ett svenskt medlemskap i EG. Nu gäller frågan på vilket sätt man skall informera den svenska allmänheten om den gemensamma marknaden och vad det för Sverige betyder att bli medlem i denna. Det pågår, som finns redovisat i utrikesutskottets yttrande till finansutskottet, en mycket omfattande informationsverksamhet. Det sker framför allt genom folkrörelserna. I alla de olika folkrörelserna gör man nu mycket stora ansträngningar och ett fint arbete för att informera allmänheten. Man har just nu pengar till detta. Vi säger i utrikesutskottet att man även fortsättningsvis måste ha pengar till information, men vi vill inte nu säga hur mycket i nästa års budget som skall anvisas till detta. Jag vill bara, herr talman, säga att det är självklart att de svenska folkrörelserna även i fortsättningen skall ha medel för att ge god information om den gemensamma marknaden. Det bör ankomma på den regering som kommer att tillsättas i höst att avgöra hur stora dessa belopp skall vara i förslag till riksdagen som sedan får ta ställning. Birgitta Hambraeus ger en felaktig bild av den informationsverksamhet som pågår. Hon är inte på det klara med hur omfattande den är. I det avseendet, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det ligger en riksdagsperiod bakom oss och ett nytt val framför oss. Då är det kanske naturligt att ägna någon tanke och några ord åt de år som har gått, och att något försöka beskriva visionen inför de år som ligger framför oss. Med tanke framför allt på vår ekonomi har de gångna tre åren tyvärr inte varit bra år för Sverige. Den tredje vägens ekonomiska politik ledde åt fel håll, skriver Kjell-Olof Feldt i sina omdebatterade och omtalade memoarer. Det är värt att notera att inte ens de kvarvarande socialdemokratiska statsråden längre tycker att det är mödan värt att säga emot honom på denna punkt. För tre år sedan, 1988, gick socialdemokraterna till val med ett lättsinnets budskap om ekonomin, som samme Feldt i samma bok nu beskriver som ett ''bedrägeri'' -- ett hårt ord i sammanhanget. Och det var när detta bedrägeri konfronterades med verkligheten -- Feldts ord igen -- som serien av krispaket, av helomvändningar och av interna strider inleddes. Sällan har så många varit så osams så länge om någonting så viktigt, som socialdemokraterna om den ekonomiska politiken under de tre år som ligger bakom oss. Och resultatet blev inte heller bra. Tvångssparandet infördes. Kan någon i efterhand känna stolthet över detta elände? Vi fick en extra momshöjning. Vem tycker fortfarande att den frågan var särskilt väl hanterad? Sedan presenterades -- om statsministern ursäktar -- förra året den fullständigt bisarra idén att försöka lösa Sveriges ekonomiska problem genom en total planhushållning med politisk reglering av alla löner och priser under två år. Då var det intellektuella, politiska sammanbrottet när det gäller den ekonomiska politiken närmast totalt. Vi kan se resultatet av de konkreta siffrorna. Under dessa tre år har Sverige haft snabbare kostnadsökningar, klart högre inflation, långsammare tillväxt och därmed sämre välfärdsmöjligheter och lägre investeringar -- och det handlar om framtiden -- än så gott som varje annat land i Västeuropa. Vi halkade efter redan förut, men vi har halkat efter ännu mer under dessa tre år. Om det skall sättas ett betyg på den ekonomiska politiken och på den ekonomiska utvecklingen under dessa tre år, kan det inte bli annat än, herr statsminister, underkänt. Under dessa tre år har regeringen ständigt förklarat: Nå, det finns problem och det går inte bra, men nu har det äntligen vänt. Med en lätt travesti på den av mig ofta citerade boken finns det anledning att tala om ''alla dessa vändpunkter''. Sällan har det talats så mycket om någonting som vi sett så litet av som alla dessa vändpunkter under dessa tre år. Sedan början av detta år har det varit en formlig detonation av vändpunkter. Minsta lilla statistiska darr har föranlett statsministern och finansministern att förkunna att en vändpunkt av närmast unik styrka och uthållighet nu inträtt. Men retorik och verklighet är inte alltid samma sak. I förrgår publicerade Industriförbundet sin planenkät. Såvitt jag förstår har den inte föranlett några entusiastiska kommentarer av berörda statsråd. Dess budskap var tyvärr: fortsatt dystert. Planenkäten inleds med: ''Industrins försäljningsförväntningar respektive produktionsoch sysselsättningsplaner har sällan varit så nedskruvade som under våren 1991''. Företagen talar själva om hur de på område efter område håller på att försvagas. Och det allvarligaste på sikt är kanske utvecklingen när det gäller sysselsättningen. Enkäten konstaterar att det är ''uppenbart att industrisysselsättningen nu är på väg nedåt i en takt som sällan tidigare''. Från våren 1990 till sommaren 1992 räknar nu industrin med att man kommer att tappa ca 140 000 industriarbetsplatser. Det är en minskning av den totala industrisysselsättningen med närmare 15 % under ganska kort tid. Det handlar om vare sig mer eller mindre än en avindustrialisering som pågår inom vår ekonomi. Det sker en unik utslagning av jobb, samtidigt som det skapas praktiskt taget inga nya jobb som kan ersätta de gamla. Detta är en allvarlig och farlig utveckling, inte minst för de individer och familjer som drabbas av arbetslösheten och av den industriella utslagningen, men också för oss som nation, eftersom utslagning av industrin innebär att basen för det välstånd som till syvende och sist bär upp vår välfärd hela tiden försvagas. Som finansministern påpekade i den tidigare debatten vänder ju förr eller senare konjunkturerna i omvärlden uppåt. Just nu ser det kanske lite bättre ut i USA, även om siffrorna för Europa torde vara bättre. Det avgörande är inte om det går mer eller mindre bra eller dåligt i andra länder. Det råder vi tyvärr inte över. Det för oss avgörande är att oavsett hur bra eller dåligt som det går i omvärlden, går det sämre i Sverige. Vi hänger inte med. Vi fortsätter att halka efter. Vi har våra problem. Jag döljer inte -- och det tycker jag inte heller att någon annan skall göra -- att jag är oroad över Sveriges ekonomiska utveckling. Vi förlorar i position. Alla vet det. Men få vågar säga det. Att skönmåla är att så oerhört mycket politiskt bekvämare än att våga säga sanningen. MoDo lägger ned nya anläggningar i Sverige och investerar i stället miljardbelopp i Frankrike. Det är en ögonblicksbild ur verkligheten. serie, men bilarna kommer inte att sättas samman i Sverige utan i stället i Belgien. Det är en annan ögonblicksbild ur samma verklighet. Det finns många fler. Regeringen säger att den trots allt och till sist gjort en del för att vända utvecklingen. Det är också sant. Det var rätt att sänka inkomstskatterna, att begrava den eländiga förtida avvecklingen av kärnkraften -- vem som nu hittade på denna dumma idé --, att sänka sjukersättningen, att äntligen fatta beslutet om Öresundsbron, att ändra åsikt i Europapolitiken -- Välkommen! --, och att anknyta kronan till ecun. Allt detta som vi har krävt sedan länge har socialdemokraterna motarbetat in till de yttersta av dagar. Man har vänt först under värjan. Det är bättre än att inte vända alls, men det är i alla fall litet sent. Detta har självfallet skadat Sverige. Jag hävdar att miljarder kronor i investeringar och därmed tusentals framtidsjobb har drivits ur Sverige under dessa år av socialdemokratisk vacklan och socialdemokratiska strider. Denna utveckling fortsätter. Industriinvesteringarna i Sverige faller kraftigt, medan de ökar i andra länder. Ett viktigt skäl till att det fortfarande är på det sättet, trots att det nu fattats en del beslut i enlighet med vad vi har sagt, är att dessa olika vändningar under galgen inte ingår i en samlad och trovärdig politik. När skattetrycket benhårt skall hållas kvar i världstoppen -- här är Sverige förvisso unikt -- går det helt enkelt inte att varaktigt vända denna utveckling. Med Ny start för Sverige har folkpartiet liberalerna och vi moderater gemensamt lagt fram förslag om en ny ekonomisk politik för Sverige. Och jag skäms inte för att säga att detta är den enda vägen för att klara Sveriges problem under de kommande åren. Det är den enda vägen dels därför att socialdemokraterna inte har förmått att lägga fram något motsvarande program, dels därför att ingen annan politik kan ge oss de nya jobb som krävs för att ta oss ur arbetslöshetsfällan och ge oss den tillväxt som krävs för att klara välfärden. Detta är vårt alternativ. Och vi noterar att det får ett allt bredare stöd. Det gäller såväl partier här i riksdagen som partier utanför riksdagen. Det börjar att bildas en liten kö för att få vara med och genomföra Ny start för Sverige. Och det är denna politik som måste genomföras under den kommande mandatperioden. Den innebär att vi målmedvetet vill sänka skattetrycket. Den innebär sänkta skatter för de småföretag som kan ge oss de nya jobben. Och den innebär en successiv sänkning av momsen ned mot EG-nivåer. Socialdemokraterna däremot sänker momsen på en femtedel av varorna, men höjer den på fyra femtedelar av varorna. Vi vill sänka momsen på allt. Detta är inte -- som socialdemokraterna i den billigare delen av sin retorik vill göra gällande -- ett hot mot välfärden. Det är i stället en förutsättning för välfärden. Utan en stark ekonomi kommer nämligen välfärden att fortsätta att försvagas. Då kommer bristerna i vården -- och de finns, förneka dem inte -- att bli allt tydligare. Då kommer krisen när det gäller äldrevården -- och få saker tycker jag borde engagera oss så mycket -- att bli ännu mer plågsam för oss alla. Då kommer möjligheten att ge de människor i vårt samhälle som verkligen behöver hjälp, vård och omsorg att bli allt sämre. Socialdemokraterna har ingen politik för framtiden. Restupplagan av det s.k. 90 talsprogrammet har väl gått till pappersinsamling vid det här laget. Att det är på detta sätt är egentligen inte så svårt att förstå. Det finns ett klart budskap i Feldts bok, och det finns ett lika klart budskap från LO-kongressen under just dessa dagar. Det vi ser är en politisk apparat där ett försvagat parti i viktiga frågor styrs av banden till en försvagad LO-ledning. Jag vill med en lätt tillspetsning säga: Sverige är på fel väg -- och det är Stig Malm som driver på. Nu vet jag att kärleken till LO-ledningen i allmänhet och Stig Malm i synnerhet känner sina gränser inom delar av regeringen. Men ändå går det inte att undvika att se hur regering och parti i fråga efter fråga har agerat som om de hade varit närmast kedjefångar till denna LO-ledning. Så var det med löntagarfonderna -- detta elände. Så var det med engångsskatten på det privata pensionssparandet. Läs Feldt! Så var det med avdragsrätten för fackföreningsavgifter. Läs Feldt! Så var det med omsättningsskatten på värdepapper, med de problem som detta medförde. Läs Feldt! Så är det nu med AP-fondernas rätt att köpa aktier. En ny LO-beställning för att kunna socialisera allt mer av företagande och ägande. När alla andra länder överger socialismen skall Sverige ensamt gå vidare på denna felaktiga väg. På punkt efter punkt är det LO-ledningen som i gammalt politiskt nit driver politiken åt fel håll. Att det sker genom strid, det vet vi alla. Feldt mot Malm har hört till de stående såpoperorna under senare år. Men vi vet resultatet. Feldt har avgått, och Malm har blivit omvald. Vi står inför betydelsefulla år för Sverige. Det är nu det kommer att avgöras om också 90-talet skall bli ett förlorat decennium för Sverige, eller om vi skall få den nya start som vi så innerligt väl behöver. Det handlar om att få ordning på ekonomin och om att föra in Sverige i det nya europeiska samarbetet. Och det kommer inte att gå om inte politiken förmår att frigöra sig från det gamla och från det som har misslyckats. Då krävs det en regering som inte är fånge i gamla bindningar. En regering som vägrar att sänka skattetrycket kommer aldrig att kunna göra Sverige till en vinnare i det nya Europa. En regering som vägrar att se bristerna i välfärden kommer aldrig att lyckas att göra denna välfärd bättre. Det är därför, och det lär oss de tre år som ligger bakom oss, som Sverige behöver en ny riksdagsmajoritet, en ny regering och en ny politik. Socialdemokraterna har gjort sitt. Nu behöver Sverige en ny start. Då är det våra idéer -- framtidens idéer -- som är bäst för Sverige på 90

Herr talman! Jag vet inte hur många av kammarens ledamöter som läste om Karl Gottne Broman från Matfors i Dagens Nyheter i morse. Gottne är en av de ca 3 000 patienter som ligger kvar på sjukhus runt om i Sverige trots att de är färdigbehandlade. Han tillhör arbetarklasssen i en landsdel där ålderdomshemmen har lagts ned. En fyrbäddssal har blivit Gottnes hem men samtidigt ett fängelse. Han försöker ofta rymma, skriver reportern. Jag vet att han skulle må så mycket bättre om han fick bo på ett vårdhem i ett eget rum med sina egna saker, säger hans brorsdotter Catarina. Sedan i julas har hon kämpat för att få Gottne från sjukhuset. Men det är tio års kö till sjukhemmet. Någon i kammaren kanske minns Saga Skarin, en gammal dam från Uddevalla, som ville flytta till Stockholm för att komma nära sin enda dotter, Inger Törnell. Jag har berättat om dem förr. Första gången som jag kom i kontakt med Saga och Inger var för tre år sedan, sommaren 1988. Under de år som har gått har jag haft regelbundna kontakter med dem. Jag har följt turerna i socialnämnder och domstolar. Jag har sett hur Saga och Inger har kastats mellan hopp och förtvivlan. Numera har ärendet avancerat så långt att Stockholms kommun i princip är beredd att ta emot henne, men ändå har ingenting hänt. Nu är problemet platsbrist. Så Saga bor fortfarande kvar i Uddevalla, 50 mil från sin dotter. Den 3 april i år fyllde hon 93 år. Jag måste tillstå att jag sällan har känt mig så svarslös som inför Sagas och Ingers frågor. Jag kan bara inte förklara för dem varför de inte skall kunna få bo i samma stad. Jag kan inte förklara, och än mindre försvara, att människor som betalar världens högsta skatter inte skall kunna få så rimliga önskemål tillgodosedda. En god vän till mig berättade häromdagen om Gustaf Bonde som är 70 år. Sedan ett tiotal år tillbaka lider han av Parkinsons sjukdom. Hans hustru Maud, som är ett par år yngre, har i det längsta försökt att ta hand om honom hemma. Men i mitten av april i år gick det inte längre. Då togs han in på Södertälje sjukhus. I morgon stänger avdelningen, och Gustaf skall skickas hem. Han kan inte äta själv, inte klä sig, förflytta sig eller tvätta sig. Hemma väntar Maud som är handikappad och som inte klarar av att natt efter natt, varannan timme, flytta på Gustaf i sängen, för att sedan hela dagarna ensam sköta honom. Men något alternativ erbjuds inte. Gottne Broman, Saga Skarin och Gustaf Bonde är inte de enda. Överallt i Sverige tvingas gamla människor ligga kvar på sjukhus, fast de är färdigbehandlade, eller bo kvar i sin egen bostad, trots att de känner sig isolerade och trots att anhöriga inte längre orkar sköta dem. Alla dessa historier är upprörande -- framför allt för det lidande som de orsakar de människor som direkt drabbas men också för all den oro och ängslan som de sprider till andra äldre och till de yngre människor som anar en otrygg framtid både för sina anhöriga och för sig själva. Herr talman! Därför är det en prioriterad politisk uppgift att undanröja grunderna för detta lidande och denna oro. Jag ser fem huvuduppgifter: Den första är att se till att det, vid sidan om egen bostad, finns ett varierat utbud av boendeformer för äldre. I dag saknas platser i stort sett överallt: på ålderdomshem, i servicehus, på sjukhem och i gruppbostäder för dementa. Stockholm är ett belysande exempel. I Sveriges största kommun finns ett enda ålderdomshem. Men nu har staden fått ny regering och nu skall det byggas fler! Den andra uppgiften är att förbättra demensvården. Den är så allvarligt eftersatt i Sverige att den uppgiften måste betraktas som en av de allra viktigaste för 90-talet. Här krävs utbyggnad av dagvård för dem som fortfarande kan bo kvar hemma och av gruppbostäder för dem som inte längre klarar sig på egen hand eller med anhörigas hjälp. På vårt initiativ införs från årsskiftet statsbidrag för att stimulera utbyggnad av gruppbostäder. Bidraget ger möjligheter att bygga ungefär 25 000 nya platser under de närmaste fem åren. Nu är det kommunernas ansvar att utbyggnaden verkligen kommer i gång. Den tredje uppgiften är att se till att gamla och sjuka på långvården får rätt till eget rum. Vi liberaler har sedan mitten av 80-talet aktivt drivit den frågan. Ofta har vi fått höra att de gamla inte vill ha eget rum. Det kan nog finnas undantag -- och även deras önskemål skall naturligtvis tillmötesgås -- men de flesta vill. Motiven kan variera. När jag häromåret besökte Vickelbygården i Skärblacka utanför Norrköping, berättade föreståndaren om ett äkta par, som man hade försökt placera i ett av de få dubbelrummen, men de ville abosolut ha var sitt enkelrum för att äntligen kunna förverkliga en gammal dröm, nämligen att kunna titta på var sin Nu har vi genom Ädelbeslutet äntligen fått gehör för att det skall bli statsbidrag också till egna rum. Under fem år skall staten hjälpa till att finansiera 20 000 nya egna rum. Nu kan vi äntligen börja hoppas att flerbäddsrummen i långvården snart skall vara ett minne blott och att gamla och sjuka skall slippa dela rum med främlingar. Den fjärde uppgiften är att se till att alla får en egen husläkare, en doktor som man känner och som känner en själv. Husläkare är bra för alla men särskilt bra för dem som är äldre. Vi liberaler har länge arbetat för husläkare. En del har tyckt att vi har varit tjatiga i denna kamp. Men vi har varit envisa därför att vi är så övertygade om att ett husläkarsystem är bäst. Som tur är har det inte varit lika trögt överallt som i Sveriges riksdag och i flertalet av våra landsting. Folkpartiet i Stockholms läns landsting lyckades i slutet av 1980-talet få gehör för att ett försök med husläkare skulle genomföras i Vasastan inte så långt härifrån. Vi har nu snart fyra års erfarenheter av det försöket. Det har blivit en stor framgång. De gamla i Vasastan får träffa sin doktor när de behöver, och de får hembesök när det är bäst. Husläkarsystemet får toppbetyg av både personal och patienter. Det manar till efterföljd. Vi liberaler vill att alla svenskar till 1995 skall ha sin egen husläkare. Den femte uppgiften, till sist, är förstås att kapa operationsköerna. Inom 100 dagar -- eller tre månader -- måste alla ha rätt att få viktiga operationer utförda. Det ankommer nu på landstingen att se till att denna vårdgaranti förverkligas. Herr talman! Det finns naturligtvis mycket i svensk åldringsvård som fungerar väl. Men det hjälper inte. Situationen är totalt sett inte acceptabel. Det beror på att ni socialdemokrater i regering och riksdag länge har varit alltför senfärdiga och fantasilösa i er hantering av de här frågorna. Gång på gång har ni avvisat våra förslag. Länge bekämpade ni ålderdomshemmen. Varje nedlagt ålderdomshem ansågs av statssekreteraren på socialdepartementet, Sture Korpi, vara en seger. Länge sade ni nej till att ge statsbidrag till eget rum och till gruppbostäder för dementa. Ni försenade beslutet att lägga ansvaret för dementas boende på kommunerna. In i det sista har ni avvisat rimligare normer för demensbostäder. Ni har bromsat försök med att använda sjukförsäkringspengar för att kapa operationsköerna. Ni har motarbetat husläkare. Det är bra att ni på många punkter nu har tänkt om eller tvingats vika er för riksdagsmajoriteten. Men ni kan aldrig undandra er ansvaret för de problem som finns i dag och som varje dag möter oss i reportage i media och i direkta kontakter med människor. Nu är det en viktig uppgift att med kraft undanröja de brister som den socialdemokratiska politiken har skapat och se till att de äldre kan få den trygghet som de har rätt till. Herr talman! En fungerande äldreomsorg är viktig inte bara för de direkt berörda, de äldre. Den är viktig också för kvinnorna. Det är i praktiken kvinnor som får dra lasset om äldreomsorgen inte fungerar. Så var det förr i Sverige och så är det fortfarande i många andra länder. Visst skall det finnas en kontakt mellan generationerna. Men den skall bygga på kärlek, värme och samhörighet, inte på tvång. Oron för gamla och sjuka föräldrar är en av många bördor som den moderna kvinnan bär på sina axlar. Alltför många kvinnor lever under hård press när de, förutom ett förvärvsarbete, ensamma tvingas sköta större delen av hushållsarbetet. Målet för jämställdhetsarbetet har varit att kvinnor skulle få rätt till förvärvsarbete och egen försörjning, att med sin kompetens och begåvning spela en roll i arbetslivet. Det målet har vi närmat oss, men vi har långt kvar. Men vi som har förespråkat kvinnors rätt till förvärvsarbete har naturligtvis inte tänkt oss att kvinnor dessutom mer eller mindre ensamma skulle ha ansvaret för arbetet med barn och hem. Ändå är det många kvinnors erfarenhet att det var så det blev. Ja, statistiken bekräftar att det gäller de flesta. Kvinnor har fått dubbla arbetsbördor, och många av dem sliter, bokstavligt talat, livet ur sig. Det finns dem som vill dra slutsatsen att det är dags att vrida klockan tillbaka, att återgå till den gamla arbetsfördelningen, där kvinnor sköter hushållsarbetet och män förvärvsarbetet. Från liberala utgångspunkter är den vägen utesluten. Att återgå till en situation där kvinnor är helt ekonomiskt beroende av sina män och får minskade möjligheter att utnyttja och utveckla sina talanger vore ett stort steg tillbaka i utvecklingen och ett minst lika stort hot mot kvinnors hälsa och välbefinnande som dagens stressade situation. I stället måste vi: * Se till att det finns dagis till alla som vill utnyttja det. En jublande barnomsorgsminister rapporterade häromdagen att dagiskön har minskat från drygt 60 000 till knappt 60 000. Jublet skvallrar om en alltför låg ambitionsnivå. Dagisköerna måste bort. * Ge familjerna ökad valfrihet när de formar sin vardag. Med en barnomsorgspeng, som vi har föreslagit, kan de t.ex. själva välja den barnomsorg som passar dem och deras barn bäst. * Se till att kvinnor får mer att säga till om på jobbet och större frihet på arbetsmarknaden. Alla de kvinnor som jobbar inom vård, omsorg och utbildning har i dag i princip bara en arbetsgivare att gå till, nämligen landstinget eller kommunen. Och där är organisationen ofta både hierarkisk och byråkratisk. De har små möjligheter att påverka sitt arbete. Vi kan som arbetsgivare och politiker revolutionera kvinnors arbetsmarknad genom att decentralisera mer inom den offentliga sektorn och framför allt genom att ge de kvinnor som vill chansen att starta eget inom de områden där många kvinnor är yrkesverksamma. Herr talman! Det är kärvt i svensk ekonomi nu. Ekonomin växer inte alls. Arbetslösheten stiger. I april varslades fler människor än någon gång sedan varselstatistiken infördes. Industrisysselsättningen är på väg mot en nivå som vi hade före andra världskriget. Investeringsflykten tilltar. Budgetunderskottet ökar snabbt. Jag känner en mycket stark, djup oro för Sveriges framtid som industrination. Svartmålning, säger regeringen. Sverige är unikt! Vi har passerat vändpunkten! Jag hoppas att regeringen har rätt. Men det vore oansvarigt att inte peka på de mörka moln som hopar sig över Sverige, inte bara bokstavligt även om det just nu ser litet klarare ut, utan även bildligt. En del av de nödvändiga åtgärderna har vidtagits. Viktigast är skattereformen. Men de som redan har gjorts räcker inte. Det krävs mer. Låt mig ge några exempel: Det är viktigt att skapa bättre expansionsmöjligheter för de mindre företagen, t.ex. genom att avskaffa förmögenhetsskatten på arbetande kapital. * Det är nödvändigt att staten koncentrerar sig på det som bara staten kan klara och överlåter annat åt företagen och marknaden. Därför bör statliga företag och en del andra tillgångar säljas ut och pengarna i stället investeras i vägar och järnvägar, utbildning och forskning. * Det är angeläget att förändra den offentliga sektorn så att medborgarna kan får mer valuta för skattepengarna. Ökad valfrihet och mer konkurrens, där det finns utrymme också för enskilda alternativ, är viktigt. Detta, och mer till, har vi tillsammans med moderaterna redovisat i vår gemensamma plattform om den ekonomiska politiken, Ny start för Sverige. Det är en politik efter dessa riktlinjer som Sverige behöver efter valet i höst. Och det är bråttom. Om inte de rätta signalerna kommer snabbt är jag orolig för att problemen i svensk ekonomi kommer att förvärras och att sysselsättningen långsiktigt hotas genom att fler och fler verksamheter flyttas ut. Herr talman! Jag hissar inte denna varningsflagg för att jag misstror Sveriges möjligheter. Tvärtom. Förutsättningarna är goda för bättre utveckling. Det finns t.o.m. anledning till optimism. Det vore tragiskt om vi spelade bort våra chanser genom att fortsätta föra en felaktig politik. Sverige är värt en bättre regering! De gamla i Sverige är värda en bättre regering. Och kvinnorna är det.

Herr talman! Efter dessa tre år finns det anledning att summera. Trots att hänsyn till miljön och hushållning med naturresurser är klart övergripande frågor, behandlas de inte som sådana i riksdagen. Själva basen för samhällsutveckling och välstånd är en god hushållning med naturens resurser. De negativa effekterna kommer många gånger långt efter att naturens gränser har överskridits. Det finns många exempel på att det tar tid för miljöförstöring att slå i genom i form av försämrad hälsa och sämre materiellt välstånd. Försurningen av skogsmark har pågått i decennier. Från början kan marken försvara sig genom sin buffringsförmåga, men till slut faller pH-värdet. Det som är giftigt för trädens rötter löses ut. I dag i Sverige är 1 gran på 20 skadad och har fått halva sin krona utglesad eller förstörd. Vad händer i morgon? Det är på samma sätt med de globala miljöproblemen, växthuseffekten och ozonskiktet. När processen inleds märks inte sviterna så mycket. Men på sikt kommer konsekvenserna. En jämförelse kan göras med finanspolitiken. Den ekonomiska politiken och finanspolitiken sätter gränser för den övriga politiken. Förslag inom olika politiska områden som påverkar ekonomin måste rymmas inom de ekonomiska ramarna. Därför har finansdepartementet och finansutskottet en särställning. Men miljöfrågorna behandlas i stället som vilka politiska sakfrågor som helst. Regeringens miljöpolitiska proposition var ett tydligt exempel på detta. Miljöpolitiken fick vika för det som ansågs viktigare. I miljöpropositionen hänvisades till tillväxtpropositionen, och där fanns förslag till investeringar i järnväg som är bra ur miljösynpunkt. Men dessa små järnvägsinvesteringar, och de positiva miljöeffekter som satsningarna skulle kunna ge, drunknar fullkomligt i större investeringar i vägar som kommer att öka vägtrafiken och belasta miljön ytterligare. Intresset för att öka vägtrafiken har tagit över där miljön med hjälp av miljöpolitiken borde ha fått sätta gränserna. Samma problem fanns i energipropositionen. Om miljön hade behandlats som en övergripande fråga, hade regeringen lagt fram förslag till avveckling av kärnkraft. Men eftersom andra intressen anses viktigare, skall i stället kärnkraften börja avvecklas när det ''går'' med hänsyn tagen till andra faktorer. Förståelsen för att miljöförstöring är ett hot mot hälsa och en bra levnadsstandard för kommande generationer saknas i de beslut som riksdagen fattar. För att få miljöfrågorna att behandlas som överordnade måste miljön få sätta gränser. Därför borde riksdagen för länge sedan ha inrättat ett miljöutskott med minst samma status som överordnat utskott som finansutskottet. Regeringen borde också i sitt arbete ge miljödepartementet den överordnade roll som finansdepartementet i dag har. I förra valet lovade alla partier att ta miljöfrågorna på allvar. Vad har hänt under denna valperiod? Jo, mängder med miljösvek har passerat riksdagen. Miljöavgiftsutredningen lade fram tre betänkanden. Det tredje och sista handlade framför allt om avgifter på varor och produkter. Hittills har miljöpolitiken mest gått ut på att komma åt punktutsläppen till luft och vatten. Utredningen lämnade några försiktiga exempel på hur man skulle kunna börja använda avgifter för att komma åt miljöproblemen. Men regeringen gör tvärtom, och i miljöpropositionen slopas nästan alla dessa förslag. Det gäller t.ex. avgifter på osorterade sopor, klorerade lösningsmedel, klor i massaindustrin, träskyddsmedel och kadmium. Dessutom undantas utsläppt koldioxid vid elproduktion från koldioxidavgift. Tala om konsekvens! Skattereformen skulle ha kunnat bli en miljöreform om beskattningen utformats så att beskattningen på mänskligt arbete minskats och skatten på energi ökats. Ovanpå detta har kollektivtrafiken momsbelagts. Inför för valet 1988 lovade samtliga partier att miljölagstiftningen skall utgå från vad naturen tål. Ingvar Carlsson lovade i partiledardebatten i höstas att miljökvalitetsnormer skall införas. Men i miljöpropositionen stod bara några rader om riktlinjer för luftkvalitet i storstäderna. Skall bindande gränsvärden införas, Ingvar Carlsson? Håller det löftet? Alla partier lovade före förra valet i SNFs enkät att skydda den fjällnära skogen. Första gången frågan var uppe i riksdagen svek moderaterna tillsammans med socialdemokraterna. Är det så ni håller era löften, Carl Bildt? Man hänvisade i stället till en utredning som skogsstyrelsen arbetade med. Utredningen innehöll inte ens en analys av miljöproblematiken. När propositionen behandlades svek alla partier utom miljöpartiet. Centern, folkpartiet och socialdemokraterna gjorde i utskottet upp om ett tandlöst förslag. Folkpartiet svängde i kammaren och stödde sin egen motion med prutade miljökrav. Inom vänsterpartiet var man oenig och passade genom att skjuta hela problemet till skogsutredningen. Det största vågmästarpartiet, socialdemokraterna, har haft minst två alternativ under den gångna perioden, dels betongalternativtet, dels det gröna alternativet. Men tyvärr har socialdemokraterna hela tiden valt betongvägen framför allt med moderater och fokpartister. Jag har några exempel på regeringens fuskpolitik inom detta område. År 1983 skrev Sverige på Bernkonventionen, som innebär skydd för hotade arters livsmiljö. Sverige har inte brytt sig om att följa konventionen. Det är fortfarande tillåtet att avverka de sista urskogarna. Är statsministern beredd att göra någonting åt detta? Birgitta Dahl har i kammaren lovat att de klorerade utsläppen från massaindustrin skall upphöra till år 2000. Enligt miljöpropositionen skall utsläppen ner till ofarliga nivåer. Vad är ofarliga nivåer? Enligt industrin är dagens nivåer ofarliga. I miljöpropositionen 1988 fanns inte avfallsfrågorna med. Avfallsfrågorna var så viktiga att de skulle komma i en särskild proposition. Den kom så småningom som en bilaga till nådiga luntan i januari 1990. Där saknades helt strategi för att få ner avfallsmängderna. Inget förslag till avfalls och återvinningslag fanns med. Riksdagen har fattat beslut om målsättningen för NOX-utsläppen. De skall minska med 30 %. I miljöpropositionen säger regeringen att detta tyvärr inte går på grund av trafikökningen. Vilka är egentligen regeringens förslag till åtgärder? Regeringen släpper tanken på att halvera NOX utsläppen till år 2000. De förslag från naturvårdsverket som finns i Luft-90 om skärpta avgaskrav ställer sig regeringen inte bakom. Inte heller gör man någonting åt arbetsfordon, sjöfart eller luftfart. År 1986 uttalade Ingvar Carlsson: Kärnkraften hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Riksdagen fattade beslut om att stänga två kärnkraftverk 1995--1996. Enligt Birgitta Dahl var det ett oåterkalleligt beslut. Nu är beslutet återkallat. Dessutom är avvecklingsåret 2010 borttaget. Jag noterade i går att både socialdemokrater och centerpartister röstade emot en avveckling till år 2010. Att folkpartiet har velat fortsätta med kärnkraften efter år 2010 har vi vetat sedan en tid tillbaka. Men att Ingvar Carlsson och Olof Johansson har denna åsikt är någonting nytt. I det trafikpolitiska beslutet våren 1988 sades det att samhällsekonomin skall vara styrande för trafikinvesteringarna och att varje trafikslag skall bära sina kostnader. Men ScanLink byggs trots att de samhällsekonomiska kalkylerna visar på minus. En riksdagsmajoritet beslutade i går att bygga Öresundsbron, där vägtrafiken inte betalar sina kostnader. Ur miljösynpunkt har en rad katastrofala beslut fattats. Dit hör både Öresundsbron och inlandsbanan. Miljöpolitiken har varit dålig. Men tyvärr har vi inget hopp om att den skulle bli bättre med en borgerlig regering. Jag skulle gärna vilja att Carl Bildt och Bengt Westerberg i så fall vederlägger detta. Alla var överens om att den gamla jordbrukspolitiken inte uppfyllde de jordbrukspolitiska målen eller miljömålet. Miljömålet glömdes bort när ett nytt förslag kompromissades fram. Förslaget som antogs av socialdemokrater, moderater, folkpartister, centerpartister och vänsterpartister innebär att 25 % av Sveriges åkermark läggs ned och tas ur produktion i stället för att man minskar användningen av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. En stor del av denna mark kommer att planteras med granskog, och därmed försvinner en stor del av det öppna svenska kulturlandskapet. Hur kan t.ex. Lars Werner och Olof Johansson försvara detta? Enligt uppgift kommer Sverige vid en EG anslutning att årligen betala 13 miljarder till EGs budget medan vi får tillbaka 5 miljarder. Kostnaden för Sverige blir alltså 8 miljarder. Huvuddelen av dessa pengar, 60 % går till jordbruksstöd inom EG. Det betyder i klartext att vi stödjer Danmarks baconexport och den starkt kemikaliserade veteodlingen i centrala Frankrike. Man kan fråga sig om det kan vara vettigt att vi skall lägga ytterligare 8 miljarder på subventioner till sådant jordbruk när vi själva brottas med ett stigande budgetunderskott. Jag har i debatten tidigare här i dag hört att det uppgår till ca 30 miljarder. Är det på detta sätt budgetbalansen skall förstärkas, Carl Bildt och Bengt Westerberg? I EG-frågan har rusningen varit värst. På mindre än tio månader har kursen ändrats totalt. I dag verkar alla de stora partierna vara beredda till medlemskap utan neutralitetsförbehåll. Korrigera mig om jag har fel! Hemlighetsmakeriet har fortsatt. I utrikesnämnden har uppenbarligen enighet uppnåtts om en ansökan utan neutralitetsförbehåll. Hur kan man i centern vara beredd att acceptera detta, Olof Johansson? För att undvika diskussioner blir det ingen ordentlig debatt i kammaren i morgon om deklarationen. Men det kanske är bäst utan debatt. Det blir ju lugnare på det sättet. Men hur går det med insynen och demokratin, Ingvar Carlsson?

Herr talman! Jag skall göra statsministern besviken -- jag kommer att fortsätta att citera Feldts bok. Den ger den sammanfattande beskrivningen av det tumult och det elände som varit socialdemokratisk ekonomisk politik under denna period. Den ger det sammanfattande omdömet om den tredje vägens ekonomiska politik: Den ledde åt fel håll, säger Kjell-Olof Feldt. Jag skall vara hänsynsfull nog att inte citera vad Kjell-Olof Feldt skriver om det s.k. stoppaket från förra året som statsministern ibland fortfarande, trots all vetskap om motsatsen, hävdar var bra. Det är ett förödande omdöme om socialdemokratins sätt att på grund av splittring, och inte minst på grund av fjättringen vid LO och Stig Malm och det interna tumultet, misslyckas med den avgörande uppgiften, dvs. att driva en ekonomisk politik som förhindrar att Sverige tappar mark i förhållande till andra länder och drabbas av den ökade arbetslöshet som nu tydligen börjar smyga sig på oss. Sanningen är att Sverige under dessa tre år haft högre inflation, lägre tillväxt och sämre investeringar än så gott som varje annat västeuropeiskt land. Vi har halkat efter. Det finns sådant som är bra i detta land och som inte är regeringens förtjänst: naturen. Sen finns det sådant som är dåligt som inte är regeringens fel t.ex. vädret -- det tror jag inte vi kan lasta Ingvar Carlsson för. Men när det gäller de avgörande uppgifterna har regeringen misslyckats med den ekonomiska politiken. Vi har halkat efter. 140 000 industrijobb slås ut inom loppet av ett och ett halvt år. Det är den snabbaste avindustrialiseringsprocess som vi har varit inne i. Men Ingvar Carlsson står och säger att utvecklingen är på väg åt rätt håll! Har socialdemokratin förlorat sin själ? Är det inte just en hälsosam, bra och växande industrisektor som skall skapa det välstånd som gör välfärden möjlig? Har ni förlorat er själ när ni kan vifta bort det faktum att industrijobb slås ut i den omfattning som nu är fallet? Bara en fråga till Ingvar Carlsson om skatten: Vill ni sänka skattetrycket eller vill ni höja det? Vill man sänka skattetrycket men inte har en medveten politik för att sänka det, hamnar man ofelbart förr eller senare i en politik som i stället höjer skattetrycket. Höjer vi skatterna ytterligare i detta land kommer den ekonomiska utvecklingen att bli ännu mer besvärlig. Det drabbar ytterst sysselsättning och välfärd. Sedan till regeringsfrågan och samarbetsfrågorna. Jag jämför Ingvar Carlssons framträdande med hur det var för ett år sedan. Jag märker en viss bitterhet. För ett år sedan stod statsministern här i talarstolen och sade: Alla vill samarbeta kring socialdemokratin, ingen vill samarbeta med de isolerade moderaterna. Det var hans huvudstrategi. Men under det senaste året har denna strategi fallit sönder och samman. Det ena sammanbrottet i relationerna har följt det andra för socialdemokratin. Jag noterade att Ingvar Carlsson stod på LO-kongressen häromdagen och ironiserade över Anne Wibble som skilsmässoadvokat. Ja någonting behövdes tydligen för skilsmässan där är högst påtaglig. Och vad är situationen nu? Vi har ett program ''Ny start för Sverige''. Det är den enda vägen för att klara Sveriges ekonomiska problem. Det är det enda program som är framlagt inför denna valrörelse. Till att förverkliga detta ekonomiska program är det nu köbildning av gamla och nya partier. Medan vi har köproblem -- jag erkänner dem gärna -- står Ingvar Carlsson och socialdemokratin där öde och övergivna. Lasse Werner volonterar visserligen litet lätt, han kanske kan vara med på ett och annat om han får sitt parti med sig, men i övrigt är det litet öde, övergivet, snubblande och splittrande. Det finns ingen linje. Vi har, det är vårt besked, en allians. Vi har en politik. Allt fler vill vara med. Men vad har socialdemokratin? Finns det över huvud taget någon vänsterallians? Finns det några möjligheter att driva politik på den planhalvan? Jag lyssnade i förmiddags på finansministern när han citerade utländska bedömare av vår ekonomi. Det kan för all del gälla även Dagens Industri. Han nämnde Kleinmut Benson, som rekommenderade utländska investerare att köpa svenska aktier. Jag slog upp det för att se vad han sade. Det är rätt, man rekommenderar svenska aktier av två skäl: Att regeringen äntligen gjort ecuanknytning, som vi länge krävt men som regeringen tvekat om alldeles för länge. Det andra skälet är ännu viktigare och det är talande nog: Kleinmut Benson säger att med nuvarande politiska utveckling går Sverige mot ett regeringsskifte, och då blir det en bättre politik och då finns det förutsättningar för att det skall bli tillväxt i svensk ekonomi igen.

Herr talman! Jag har läst Kjell-Olof Feldts bok väldigt noga. Jag kände inte igen det citat som Ingvar Carlsson drog. Det kan möjligen vara hämtat ur någon senare tidningsartikel, men det skulle vara intressant att få en sidhänvisning till var i boken det är hämtat. Jag tvivlar på att det finns där. Hur står det till i svensk ekonomi? Nu har jag hört både Allan Larsson och Ingvar Carlsson tala i dag. Bägge har använt samma citat av Olle Fahlén i Dagens Industri. Det var alldeles fantastiskt att denne Olle Fahlén skrev någonting som ni kunde åberopa, men ni kunde ha koordinerat er med varandra och kanske hittat någonting annat att citera. Men vi läser ju alla Dagens Industri, och det är inte svårt att hitta andra citat i den tidningen som pekar i en annan riktning, som t.ex. utfärdar varningar för att övertolka de positiva tecken som alltid finns i en bild av den ekonomiska utvecklingen. På nationaldagen, den 6 juni, skrev man på ledarplats så här i Dagens Industri: ''Riksbankschefen Bengt Dennis kände sig uppenbarligen föranledd att understryka att det är för tidigt att blåsa faran över för svensk ekonomi när han främträdde vid Nationalekonomiska föreningens möte i Stockholm i tisdags. Riksbankschefen var naturligtvis rätt. Inflationen i Sverige är inte kväst. Eventuella låga avtal 1991 och 1992 är ingen garanti för en fortsatt löneutveckling i takt med produktivitetsförbättringarna inom industrin.- - Det skenande budgetunderskottet exemplifierar att Bengt Dennis oro har handfast konkret bakgrund.'' Jag säger inte att Bengt Dennis heller har rätt, men att göra Olle Fahlen till ett orakel som vet precis hur det skall gå i ekonomin det är något förvånande grepp för att komma från regeringen, tycker jag. Ingvar Carlsson sade så här i sitt tal: Har Sverige blivit ett bättre eller ett sämre land att leva i? För mig är svaret otvetydigt ja. I detta kan jag instämma. Ingvar Carlsson var förvånad över att jag i mitt anförande berörde sådana saker som eget rum på långvården, husläkare, gruppbostäder för dementa och jämställdhet mellan kvinnor och män. Men Ingvar Carlsson måste rimligen hört mig tala om detta många gånger förr. I snart sagt varje anförande här i kammaren och i varje debatt sedan han blev statsminster har alla dessa frågor, eller åtminstone några av dem varit uppe till diskussion. Det är naturligtvis inte Carl Bildt eller Olof Johansson eller Alf Svensson som är måltavlorna för detta, utan det är Ingvar Carlsson. De exempel ur verkligheten som jag inledde mitt anförande med, är hämtade ur Ingvar Carlssons Sverige. Det är här åldringsvården inte fungerar. Det är här det inte finns institutioner. Det är ni som genom oförmåga har bidragit till att vi har den situation vi har i dag med massor av gamla människor som ligger kvar, färdigbehandlade, på sjukhusen eller som finns hemma och som inte kommer därifrån därför att det inte finns institutioner, ålderdomshem eller gruppbostäder, som kan ta hand om dem. Det är socialdemokratin och Ingvar Carlsson som är måltavlan och ingen annan. Det är ni som har en barnomsorgskö på 60 000, trots att ni hade lovat att bygga bort barnomsorgskön vid det här laget. Man kan inte anklaga någon annan för det. Vi kan ha en diskussion om vad som skulle ha hänt med en annan regering eller med andra partier vid rodret, men det är ni som har haft ansvaret, och det är er verklighet som jag har plockat tragiska bilder ur för att illustrera hur det går. Jag kunde ha fortsatt. Solidariteten har satts på undantag under de socialdemokratiska regeringsåren, och i synnerhet under de senaste åren. På luciadagen 1989 var det den socialdemokratiska regeringen, under Ingvar Carlssons ledning, som skärpte den svenska flyktingpolitiken. Detta fick de tragiska följder som vi kan läsa om snart sagt varje dag i svenska tidningar. Människor som tidigare ansågs ha tillräckligt goda skäl för att få stanna i Sverige får inte längre stanna därför att ni har lagt om flyktingpolitiken. Det är ni som har skurit ned det svenska biståndet. Nästa år kommer det att vara en miljard kronor. lägre i förhållande till det atagande som vi har gjort gentemot de fattiga länderna. Biståndsministern -- som själv råkar vara här i kammaren -- har själv erkänt att detta är en urholkning av det svenska biståndet. En miljard -- det är lika mycket som det svenska katastrofbiståndet nästa år kommer att uppgå till. Detta sker i ett läge då katastroferna i världen är fler och större än på mycket länge och dessutom möjligheterna i många länder är större än på länge att dels göra verkligt positiva insatser för att utveckla ekonomi och demokrati, dels och göra humanitära insatser. I t.ex. flera afrikanska stater har man börjat införa flerpartisystem. Utvecklingsmöjligheterna är större än på mycket länge. Det är ni som har sagt nej till omfattande handikappreformer. Det är ni som har tyckt att det är viktigare att subventionera medlemsavgifter i fackliga organisationer och arbetsgivarföreningar än att satsa på stöd till handikappade i Sverige. Ni har därför år efter år -- också denna vår -- sagt nej till angelägna handikappreformer. Detta är att sätta solidariteten på undantag. Det är ni som är måltavlan för vår kritik -- inga andra. Herr talman! Till sist vill jag beröra frågan om Ny demokrati. De har haft några frågor som de har kört hårt med. Det är sänkt matmoms och att man skall dricka mer alkohol -- bl.a. skall vi ha sänkt inköpsålder på Systemet. Jag har noterat att det är några frågor som Ingvar Carlsson under våren radikalt svängt i. Det är dels matmomsen -- plötsligt vände det för någon månad sedan --, dels inköpsåldern på Systemet -- jag noterade för någon månad sedan att Ingvar Carlsson förordade sänkt inköpsålder på Systemet. Jag undrar för vem Ny demokrati med Ian Wachtmeister och Bert Karlsson i spetsen är inspirationskälla.

Herr talman! Jag ställde en rad frågor tidigare, men jag fick inte något speciellt bra svar på någon av frågorna. Jag noterar att Carl Bildt inte svarade alls på min fråga om de fjällnära skogarna. Jag måste tolka det så att han anser att det är fullständigt okej att ett part i går ut i valrörelsen och säger att man skall göra en sak och sedan gör tvärtom. Är det vad moderaternas vallöften är värda? Sedan till Olof Johansson. I ett av de betänkanden vi debatterade igår, nämligen näringsutskottets betänkande om energipolitiken, fanns en reservation, nr 9, som innebar att vi skulle avveckla kärnkraften och sätta upp år 2010 som ett slutdatum för kärnkraften. Voteringssiffrorna för reservationen blev 280 ja och 36 nej. V och mp röstade för reservationen. Det betyder att centern röstade för utskottets skrivning, och i utskottets skrivning säger man definitivt nej till en sista avvecklingsdag. Det står i utskottets skrivning att man skall avveckla i den takt som är möjligt med tanke på samhällsekonomi och en massa andra saker. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att centern avviker från år 2010. Ingen blir gladare än jag om ni har ändrat er, men beslutet i går står där det står. Olof Johansson sade i sitt anförande heller ingenting om neutralitetsförbehållet. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att centern accepterar en medlemskapsansökan utan neutralitetsförbehåll. Det är ju också i så fall ett nytt ställningstagande. Lars Werner sade ingenting som motiverade vänsterns ställningstagande i fråga om jordbrukspolitiken, i fråga om ett borttagande av 500 000 hektar jordbruksmark och plantering av gran på större delen av den marken och i fråga om ett omöjliggörande av en ekologisk jordbrukspolitik. Varför, Lars Werner? Av Bengt Westerberg och Carl Bildt fick jag heller inget argument för varför man skall betala 8 miljarder till EGs jordbruksunderstöd, varför man skall understödja den danska baconexporten och det kemikaliserade jordbruket i centrala Frankrike. Det är kanske den typen av understöd som vi skall ägna oss åt i framtiden i stället för u-hjälp. Det är klart att regeringen har gjort en del. Visst, det vill jag inte ta ifrån er. Men frågan är vad ni kunde ha gjort. Det är det som är det intressanta. Jag frågar mig då om Öresundsbron ingår som en del i den Östersjöplan som statsministern talar om. Den ena handen gör ju en sak, och den andra gör något helt annat. Öresundsbron riskerar ju att sabotera hela Östersjön, och då hjälper inga miljöplaner i världen. Saker och ting måste ju hänga ihop. Om Öresundsbron kommer att förstöra syresättningen av Östersjön kan vi satsa miljard på miljard på Östersjöplaner utan att det hjälper. Miljöpolitiken måste vara en helhet, annars går det inte. Jag är, Carl Bildt och Bengt Westerberg, mycket intresserad av att veta vad det blir för miljöpolitik om det blir en borgerlig regering i höst. Jag har nu kunnat stå här och kritisera den socialdemokratiska regeringen för att den bedriver en dålig miljöpolitik, men frågan är om den miljöpolitik som den borgerliga regeringen kommer att bedriva blir sämre eller bättre. Det skulle jag vilja veta. Jag uppskattar Bengt Westerbergs engagemang när det gäller handikappade, flyktingar, sjukvård och äldrevård. Det är ett äkta engagemang, och det är ett sådant engagemang som politiker bör ha. Men, Bengt Westerberg, sitter ni inte med ett problem på halsen? Även om ni genomför en förändring av den offentliga sektorn så skall ni ju sänka skatten. Ni sitter med samma budgetunderskott som den socialdemokratiska regeringen. Dessutom har ni dessa 8 miljarder till EG m.m. Frågan är således om omstruktureringen av den offentliga sektorn verkligen räcker för att klara de här problemen. Jag tvivlar på det.

Herr talman! Var det inte bitterhet i detta något förgrämda utbrott över borgerliga partier, så vet jag inte vad det är. Kort angående Feldts bok, denna berömda produkt. Nu säger statsministern att det citat som han sade kom från Feldts bok inte kom från Feldts bok. Nej, det gjorde det faktiskt inte. Det var en artikel i Dagens Nyheter. Läs om den! Den är huvudsakligen riktad mot de momsmanipulationer som den socialdemokratiska regeringen nu ägnar sig åt. Det enda som Ingvar Carlsson egentligen har att komma med är att Kjell-Olof Feldt inte skulle ha stått ut i en borgerlig regering. Det tror jag i och för sig är en korrekt bedömning. Frågan skulle över huvud taget inte kunna uppkomma, eftersom han inte platsar i en sådan. Det anmärkningsvärda är dock att han inte stod ut i en socialdemokratisk regering. Det är rätt remarkabelt. När det gäller skatten fanns det i alla fall ett halvbesked från Ingvar Carlssons sida, dvs. inga sänkta skatter. Jag tolkar detta som att svaret på min fråga, om en socialdemokratisk regering vill sänka skattetrycket, är nej. Jag misstänkte det, men det finns anledning att inregistrera det. Då uppkommer frågan vad man skall göra med matmomsen som man har blåst upp till att bli så viktig. Upp kommer en debatt om huruvida denna plötsliga omsvängning beror på att Ingvar Carlsson har charmats av Bert Karlsson eller Olof Johansson i en debatt som jag för övrigt föredrar att hålla mig på avstånd ifrån. Den intressanta frågeställningen är dock den här: Om ni inte får igenom den höjning av momsen som ni vill driva igenom i riksdagen i höst på blöjor, kläder, bensin, vatten, ja på 80 % av allt det som det betalas moms på, skall ni då inte genomföra sänkning av momsen på mat? Det är värt att notera att ni inte talar om någon momssänkning utan en momsomfördelning. Höjd moms på det mesta skall betala sänkt moms på vissa saker. Hur blir det med det om ni inte hittar någon som vill vara med på er momshöjning? Det upphör inte att förvåna mig att Ingvar Carlsson är så sorglös när det gäller ekonomins utveckling. När 140 000 industrijobb håller på att slås ut och utlandsinvesteringarna ökar mycket snabbt medan de utländska investeringarna i Sverige är mycket dåliga, säger han att vi är på rätt väg. Vi är inte på rätt väg så länge arbetslösheten ökar. Låt det vara ett klart besked från vår sida. Vi kan aldrig säga att vi är på rätt väg så länge arbetslösheten ökar. Det är anmärkningsvärt att en socialdemokratisk statsminister säger detta. När det gäller samarbetsfrågorna är attityden från Ingvar Carlssons sida gentemot oss litet varierande. I ena stunden är vi är oerhört enade om en förfärlig högerpolitik som hotar det mesta. Jag noterade ett anförande, jag tror att det var av Allan Larsson, där det sades att vi t.o.m. hotar livet för männsikorna. Ingvar Carlsson var mycket nära det på LO kongressen. Vi skulle vara oerhört enade om att hota livet på svenska medborgare. I nästa stund anses vi däremot vara fantastiskt splittrade och kan inte genomföra någonting. Sanningen är att vi har ett program. Det är konkret, öppet redovisat och handfast. Allt fler vill vara med om att genomföra det. Ingvar Carlsson säger att han är bra på att träffa överenskommelser. Det ligger en del i det, men det är inte det frågan gäller. Frågan gäller om han är bra på att hålla överenskommelser. Det är lätt att träffa överenskommelser, men det är också lätt att springa ifrån dem. Det är riktigt som Ingvar Carlsson säger att vi har stått vid sidan om t.ex. diskussionerna fram och tillbaka när det gäller kärnkraftsavvecklingen som ni har ägnat er åt. De oåterkalleliga förtidsavvecklingarna som förkunnades i förra valrörelsen är nu helt bortglömda. Vi moderater har stått vid sidan om och sagt att vi icke deltar i sådant spel. Ni har slutit överenskommelser hit och dit, än med den ena och än med den andra. Jag har bara stått vid sidan om och häpnat över den vårdslöshet med vilken socialdemokratin decennium efter decennium behandlar de partier som den då och då samarbetar med. När det passar kan socialdemokratin samarbeta med alla om allt, men när det inte passar är det maktens arrogans som träder fram från detta stora parti som vi skall förpassa från regeringsmakten. Vem som skall bli minister har jag inte den blekaste aning om. Här gäller det att vi skall vinna ett val. Jag har inte gjort några uttalanden av den art som Ingvar Carlsson säger. Jag rannsakar mitt samvete för att få fram vad jag kan ha sagt som Ingvar Carlsson kan ha tolkat på detta snedvridna sätt. Hans citatkonst har inte direkt firat några triumfer i denna debatt. Det enda jag möjligtvis kan ha sagt som kommer i närheten av detta är att nästan vem som helst skulle kunna ersätta Roine Carlsson som försvarsminister. Jag ber att få understryka att ordet nästan fanns med i detta uttalande. Vi har ett program. Vi har en allians. Vi har en politik. Vi har ambitioner för framtiden. Socialdemokratin har ingen allians och inget program. 90-talsprogrammet blev makulatur eftersom en central del i det gällde nej till EG. Vi har den vision, framtidsanda och optimism som kan göra Sverige till en vinnare i Europa på 90-talet. Det är detta som måste ske efter decennier då vi har halkat efter och förlorat mark.

Herr talman! Några saker ur de tidigare replikskiftena vill jag ta upp. Jag tycker att det är viktigt att understryka det som statsministern har sagt tidigare om vilka stora möjligheter som ligger i de satsningar på arbetsmiljö och rehabilitering som vi har åstadkommit under denna valperiod. Jag hoppas också att de som vill ta pengar ur den här potten håller fingrarna borta. Det har förekommit försök även från regeringens sida på den punkten. Men vi har till sist blivit överens om att vi inte skall göra på det sättet. De här pengarna behövs för de svagaste människorna på arbetsmarknaden och för dem som vill komma in på arbetsmarknaden igen. Då behöver de stöd. Beträffande matmomsen hänvisade jag till folktrycket. Jag tror att det är viktigt att människor inför valet har klart för sig att om vi inte kan uppnå klara majoriteter för sänkt moms på nödvändig konsumtion -- maten tillhör den gruppen -- den här gången, kommer det aldrig att lyckas. Det finns en risk, säger jag som svar till Ingvar Carlsson, att den här frågan återkommer valrörelse efter valrörelse, utan att människor märker något resultat. Det är sådant som gör att man kan tappa tron, om man tillfrågas så ofta och ingenting händer. Den här frågan var minsann aktuell också tidigare valrörelser. Låt mig också göra en liten kommentar till det i kärnkraftsfrågan omaka paret Bildt--Roxbergh. När vi deltog i överenskommelsen om energipolitiken var det för att ge stabilitet över valperioderna åt en fråga som kräver just långsiktighet. Det går inte att ändra energisystem över några få år. Det vet alla. Vi har beklagat djupt att så litet har hänt under 80-talet. När vi såg möjligheten att göra något konkret, satsa på hushållning, effektivisering, sparande och förnybar energi, tog vi den chansen. De som inte tänker leva upp till den energipolitiken skall få tillfälle att i valrörelsen bekänna färg. Vi har inte ändrat oss. Vi kommer att arbeta lika hårt som någonsin tidigare för att kärnkraften skall ut ur det svenska energisystemet. Apropå politiskt beslutade årtal är det viktigt att säga att inget årtal nu är utpekat, men inget årtal är heller uteslutet. Nu är det resultaten det handlar om, resultat som vi har möjligheter att påverka genom en miljardsatsning på förnybar energi, hushållning och effektivisering. Detta vill jag stryka under med grova streck. Varför skall man rösta på en reservation, Claes Roxbergh, när det i ett betänkande har klargjorts att i denna fråga har ingen ändring skett. Frågan har nämligen inte förändrats och då ligger det förra energibeslutet kvar, dvs. avveckling senast 2010. Detta borde vara självklarheter. Den andra frågan, om neutralitetspolitiken, återkommer vi till i morgon. Sveriges ekonomiska obalanser måste angripas på hemmaplan. Ibland har det funnits en benägenhet att fly ut i Europa, som om man trodde att någon annan skulle hjälpa oss. Det är viktigt att understryka att ingen annan kommer att hjälpa oss. Därför krävs återhållsamhet av alla här hemma. Det är därför vi hela tiden konsekvent har arbetat för ett stabiliseringsavtal på arbetsmarknaden. Det är naturligtvis oerhört viktigt att det arbetet fullföljs, även om 85 % nu har anslutit sig. Detta är snarast en vädjan till dem som fortfarande inte har tagit steget. Här rör det sig verkligen om ett handlande i hela nationens intresse. Det är inte lätt att sänka skatter i en situation med ökande budgetunderskott, men vi måste ha den inriktningen. Utrymmet är dock begränsat i dagsläget. Efter 80-talet med ökande klyftor måste välfärden dessutom fördelas rättvisare i Sverige både mellan människor och mellan regioner. Jag instämmer gärna i Bengt Westerbergs engagerade anförande, där han talade för en generell välfärdspolitik. En gång inbjöd jag till överläggningar om en sådan politik. Inte minst gäller det vården av och omsorgen om våra äldre. Vi har kämpat längre än de flesta för ålderdomshemmen i vårt land, dvs. för en dräglig tillvaro på ålderdomen. Vi arbetar vidare för en rejält höjd grundpension. Dessutom har vi presenterat ett tiomiljardersprogram med förslag om upprustning av järnvägar och vägar samt av utbildningen. Vi vill använda pengar som kan tas in genom försäljning av statliga företag för att modernisera Sverige, och då hela Sverige. Vi kommer också att arbeta vidare för ett samhälle i ekologisk balans med en god miljö. Med den politiken ser vi med tillförsikt valresultatet den 15 september an, då väljarna har att avge sina röster. Avslutningsvis vill jag tacka mina kolleger för ett gott samarbete under de gångna åren.

Herr talman! Det är så att man kan bli lätt förvirrad, Olof Johansson! När det gäller det som han hänvisar till står det i fråga om riksdagens uttalande från 1980 att kärnkraften skall vara avvecklad år 2010. Detta har inte varit föremål för förnyad behandling. Det står att kärnkraftsavvecklingen kan inledas. I vilken takt det kan ske avgörs av resultatet av hushållningen med el, av tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion osv. Detta gäller utifrån givna förutsättningar. Jag tolkar detta så, att det är de här aktuella förutsättningarna som avgör i vilken takt kärnkraften skall avvecklas. Det betyder att år 2010 inte längre gäller. Jag begriper alltså inte hur man kan ha ett äpple kvar samtidigt som man äter upp det. På något sätt är det vad Olof Johansson försöker sig på. Man måste ju bestämma sig för vad man vill göra, och det är precis vad vi har gjort. År 2010, som centern röstat bort, skall kärnkraften vara borta. Sedan får vi anpassa vår kraftproduktion utifrån detta förhållande. Det är ju på det viset det fungerar. Prisnivån och politiska beslut kommer att vara styrande för hur elproduktionen kommer att se ut i vårt land. Detta gör att vi skjuter på kärnkraftsavvecklingen, så att vi hamnar bortom år Carl Bildt talar väldigt gärna om andra som sviker givna löften. Men han har ännu inte kommenterat detta med den fjällnära skogen. Där har vi ett exempel på löften som moderaterna har svikit. Vidare har jag ännu inte fått någon kommentar från Jag har en sammanställning av voteringar som förekommit under den gångna mandatperioden. Det gäller alltså samtliga tre år som har gått efter förra valet. Riksdagens utredningstjänst har gjort en sammanställning av hur många gånger socialdemokraterna och moderaterna har röstat för samma sak under de här tre riksdagsåren. Av listan framgår det, och detta är mycket intressant, i vilka frågor socialdemokraterna och moderaterna har funnit varandra. Detta anknyter mycket bra till det som Bengt Westerberg sade tidigare. I vilka frågor har de då funnit varandra? Ja, när det gäller riksdagsåret 1988/89 rör det sig om bevarandet av ett antal åar. Det handlar alltså om bevarandeintressen. Vidare gäller det den ekonomiska politiken och miljön. Det gäller avvecklingen beträffande massaindustrins utsläpp.

Det här är alltså några axplock gällande riksmötet 1988/89. Och det är likadant när det gäller andra riksmöten. Detta bestyrker att det i svensk politik alltså inte är fråga om höger -- vänster, utan vi får se det i ett helt annat perspektiv. För vilka krafter är det som finner varandra? Det är, precis som Bengt Westerberg var inne på, de tillväxtorienterade krafterna, som vill ha tillväxt till varje pris. Dessa krafter är massivt representerade i moderata samlingspartiet. De är väl representerade i det socialdemokratiska partiet. De finns även i andra partier, men dessa två partier har alltså lyckats finna varandra i många frågor som går emot miljöintressen och många gånger emot flyktingfrågan och andra frågor av humanitär karaktär. Vi skulle behöva ha en annan ordning i svensk politik, där inte tillväxtintressena fann varandra utan motsatsen, där miljöintressena och de humanitära intressena fann varandra i stället. Dessa intressen finns representerade i alla partier i varierande utsträckning. Det är dessa intressen som skulle behöva bilda en ny majoritet i svensk politik.

Herr talman! Får jag först säga till Lars Werner att jag gjorde mina bedömningar efter Bo Hammars offentliga uttalanden. Vad han har sagt internt har jag ingen aning om, men det måste ha varit mycket värre eftersom Lars Werner reagerade så våldsamt. Ålderdomshemmen har tagits upp i debatten. Av några inlägg från de borgerliga företrädarna skulle man kunna tro att de inte känner till att det finns ålderdomshem här i landet. Det finns faktiskt 800 ålderdomshem med närmare 40 000 platser. Detta är sant att en del har försvunnit: ålderdomshem på så där 11--12 kvadratmeter utan dusch, utan ens en kokplatta och med en standard som inte är värdig de gamla som har varit med och byggt upp det här landet. Vi har i stället fått 25 000 platser sedan 1982 i servicelägenheter och långt fler möjligheter till omvårdnad än vad vi hade när vi tog över regeringsmakten. Men det är inte tillräckligt. Därför vill vi satsa mer på gemensamma sektorn. Jag tror att de äldre som har varit med och kämpat för förändringar och förbättringar vet vilka som har varit för reformerna, de nödvändiga skattehöjningarna, och vilka som har varit emot. De gamla vet bättre än någon annan vilka de kan lita på. För framtiden vill jag säga att i valet mellan skattesänkningar -- detta riktat till Bengt Westerberg och Carl Bildt -- och de gamlas trygghet väljer vi att ge de gamla en värdig ålderdom. Jag noterar med tillfredsställelse att Olof Johansson reagerade mot, som han uttryckte det, dem som vill ta pengar från arbetslivsfonden. Det är bra att Olof Johansson sade det. Det belyser återigen detta att han inte i klartext vill säga att det är Carl Bildt -- han står nu där mitt i salen och brukar ju bli oerhört irriterad, om inte statsråd hör på vartenda ord av vad han själv tycker -- som vill ta pengarna från arbetslivsfonden och ge till arbetsgivarna. Det var som sagt bra att Olof Johansson sade detta, och jag får väl stå ut med att det sammanhållande kittet mellan de borgerliga partiledarna är att de inte längre kallar varandra vid namn. Det är ett lysande framsteg. Jag måste säga att det är sorgligt att varken folkpartiet eller moderaterna här i dag klart har kunnat ta avstånd från Ian Wachtmeisters parti. Uppriktigt sagt hade jag förväntat mig det, men jag får väl nöja mig med att Olof Johansson var klar och entydlig på den punkten. Så vill jag gärna tala om att Carl Bildt i en intervju i tidningen i Dag den 11 maj svarade på frågan om han var beredd att ge Ian Wachtmeister och Ny demokrati en ministerpost i en borgerlig regering: ''Jag vet inte om han ens är intresserad. Ny demokrati är en så diffus företeelse, ett parti som knappt har ett program. Vi får väl se.'' I stället för ett rakt nej håller Carl Bildt denna fråga öppen. Det gör mig utomordentligt förvånad. Får jag då rätta en felaktighet i det Carl Bildt sade, och det gäller momsen. Momsen kommer inte att höjas den 1 januari. Den kommer att ligga kvar på oförändrad nivå utom när det gäller matvaror, där socialdemokraterna vill sänka momsen. Där utlovar vi att om vi inte får en borgerlig regering så kommer det inte att bli tal om höjning av momsen. Sedan till Bengt Westerberg: I vilket land tas flyktingar emot bättre än i Sverige? Vilket land -- bortsett från ytterligare tre länder -- har ett högre ulandsbistånd? Sverige och tre andra länder har det högsta u-landsbiståndet i världen. I vilket land har de handikappade det bättre än i Sverige? Hur skulle det gå med de handikappade barnen, om man genomförde de förslag till barnomsorg och barnpenning som moderaterna framför? Bengt Westerberg ställde när det gäller områden där vi inte alltid kunnat göra vad vi önskat i tillräcklig snabb takt frågan: Vilka är det som har applåderat? Jo, Bengt Westerberg avsåg moderaterna, fastän han inte ville säga det. Det är just med moderaterna som Bengt Westerberg nu vill söka inte bara ett samarbete punktvis utan ett etablerat samarbete om den ekonomiska politiken, med huvuduppgiften att sänka skatter. Hur blir det då med biståndet? Hur blir det då med de handikappade? Hur blir det då med de gamla? Detta är de tre behjärtansvärda exempel som Bengt Westerberg tog. För dessa människor borde de partier som tror på solidaritet och samverkan tillsammans göra någonting för att skapa en rimlig tillvaro. Jag tror inte ett ögonblick att det kommer att lyckas tillsammans med moderaterna. Det finns behov av en fortsatt politik som bygger på medmänsklighet. Jag har trots allt förhoppningar om att det skall gå att bygga upp ett sådant samarbete, men jag är bergsäker på att det inte går att konstruera ett sådant samarbete tillsammans med moderata samlingspartiet. Från folkpartiets sida har det utlovats ökade utgifter och sänkta skatter. Men först skall vi skapa ett ekonomiskt utrymme och sedan genomföra de reformer på de områden som Bengt Westerberg här har argumenterat för. Jag tror faktiskt att om Bengt Westerberg menade allvar med sitt inlägg i dag -- jag hoppas verkligen att han gjorde det -- så kommer Bengt Westerberg och folkpartiet förr eller senare behöva vända sig till socialdemokraterna för att skapa en praktisk majoritet för en sådan politik. Bengt Westerberg klagade över att Allan Larsson jag citerade ur Dagens Industri. Om det inte räcker kan jag citera ur Veckans Affärer, som skriver: Orderingången uppåt redan i sommar. Jag har naturligtvis citerat ur dessa tidningar därför att det visar att den svartmålning som framför allt moderaterna ägnar sig åt, och i dag stundtals även folkpartiet, inte stämmer med verkligheten. Då skulle inte våra ledande affärstidskrifter uttrycka sig på det sätt som de gör. Vi får, herr talman, säkert tillfälle att återkomma till en del av de frågor som vi har diskuterat i dag efter sommaren i den valrörelse som skall äga rum. Om vi inte har kunnat få svar på alla frågor i dag ges förhoppningsvis möjligheter till det längre fram.

Många kommer säkerligen att uppfatta detta val som ett mycket utomordentligt viktigt val när det gäller hur 90-talets samhälle skall se ut, vilka värderingar som skall styra och påverka. Vi har uttalat oro över att resultatet kan bli en sammansättning som kan medföra att Sverige blir svårare att styra och ta ansvar för. Det är ändå min förhoppning att valrörelsen skall kunna genomföras på ett sådant sätt att de dystra spådomarna inte uppfylls, utan att det i samspelet mellan regeringsmakt och riksdag skall kunna utvecklas en politik som är till gagn för vårt land och som gör att medborgarna fortfarande kommer att uppleva Sverige som ett bra land att leva och bo i. Med det anförda ber jag att få önska kammarens ledamöter en god och en stimulerande sommar.

Herr talman! Grunden för svensk säkerhetspolitik är en fast och konsekvent neutralitetspolitik. Det är det medel som vi sedan länge funnit bäst ägnat att uppnå målet att trygga vårt lands fred, frihet och oberoende, vår demokratiska samhällsordning och rätten att själva forma vår framtid i enlighet med våra egna värderingar. Sveriges säkerhetspolitiska linje har ofta sammanfattats i uttrycket ''alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig''. Det är ett samlingsbegrepp för de hänsynstaganden som krävs i fredstid för att klargöra att vi kommer att förhålla oss neutrala vid ett eventuellt framtida krig i vårt närområde. Till stöd för vår säkerhetspolitik har betydande resurser avsatts för det svenska totalförsvaret. Det är en förutsättning för att svensk neutralitet skall bli respekterad vid krig i vårt närområde. Läget i Norden har under efterkrigstiden genomgående kännetecknats av hög stabilitet och fredlig utveckling. Sveriges alliansfria ställning och vårt starka försvar har gett ett väsentligt bidrag till denna nordiska stabilitet. Efter de senaste årens snabba utveckling i Europa har förutsättningarna för vårt land att delta i ett fördjupat internationellt samarbete påtagligt förändrats. Sverige bör eftersträva att bli medlem i den Europeiska gemenskapen med bibehållen neutralitetspolitik. Regeringen fick då fullmakt att lämna in en svensk ansökan om medlemskap i EG efter en samlad bedömning av de utrikes och säkerhetspolitiska faktorerna och efter samråd i utrikesnämnden. Denna bedömning har nu genomförts, i nära kontakt med ledarna för de i utrikesnämnden representerade partierna. Jag vill härmed inför riksdagen redovisa dess resultat. De senaste två åren har väldiga politiska omvälvningar ägt rum i Europa. Klimatet mellan supermakterna USA och Sovjetunionen har förbättrats avsevärt. Den tidigare uppdelningen i två rivaliserande maktblock är förbi. De öst och centraleuropeiska länderna har frigjort sig efter decennier av totalitärt tvång. Tyskland har enats, Warszawapakten har upplösts, och Sovjetunionens militära tillbakadragande från Öst och Centraleuropa framstår som oåterkalleligt. En neddragning av såväl kärnvapen som konventionella styrkor har inletts och förhandlingar förs om ytterligare nedrustning. Den europeiska säkerhetskonferensens toppmöte i Paris i november förra året lade grunden för ett nytt säkerhets och samarbetssystem i vår världsdel. Därmed har också Sveriges säkerhetspolitiska villkor i väsentliga avseenden förändrats till det bättre. Detta gäller även om de konkreta effekterna i norra Europa inte är så påtagliga som i Centraleuropa. Det nordatlantiska och nordeuropeiska området kan också väntas få fortsatt stor strategisk betydelse för de båda ledande kärnvapenmakterna. Sovjetunionens inre kris är en kvarvarande osäkerhetsfaktor. En rad skäl talar för ett fortsatt starkt sovjetiskt intresse av samarbete med väst, och ett motsvarande ringa intresse för konfrontatorisk maktpolitik. Oförutsägbara yttringar av en fördjupad sovjetisk kris, med allvarliga återverkningar i omvärlden, kan dock inte uteslutas. Kriser på grund av etniska och nationella motsättningar och svikna ekonomiska förhoppningar i de öst och centraleuropeiska länderna kan sannolikt inte undvikas. Den sammanfattande bedömningen är emellertid att risken för ett stormaktskrig i Europa är utomordentligt liten. Herr talman! Den Europeiska gemenskapen utvecklas för närvarande med stark dynamik. Till utgången av 1992 skall den inre marknaden ha genomförts med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Två regeringskonferenser utarbetar riktlinjer för en ekonomisk och monetär resp. en politisk union inom Gemenskapens ram. Den politiska unionen är ett långsiktigt mål för Gemenskapens samarbete, som funnits även i de skeden där detta mest har handlat om praktiska ekonomiska frågor. Strävan att skapa ''ett ständigt fastare förbund mellan de europeiska folken'' lades fast redan i Romfördraget 1957. Unionstanken är en avgörande ledstjärna och riktpunkt för Gemenskapen, EPS, har sedan 1970-talet växt fram på informell grund, och är organisatoriskt skilt från EGs övriga verksamhet. Det finns dock en önskan hos Gemenskapens medlemmar att gå längre än tidigare på detta område och att i ett växande antal frågor utforma gemensamma ståndpunkter. Det är därvid sannolikt, att vissa utrikespolitiska ärenden kommer att avgöras med kvalificerad majoritet i det framtida EG, men i så fall inom begränsade tillämpningsområden. Principen om enhällighet i fråga om nationellt viktiga utrikes och säkerhetspolitiska beslut kommer med största sannolikhet att upprätthållas. Gemenskapens medlemmar synes också inställda på att gradvis utöka sitt säkerhetspolitiska samarbete, vilket där inte har samma direkta koppling till försvarspolitiskt och militärt samarbete som i svenskt språkbruk.

I anslutning till regeringskonferensen diskuteras vidare om Gemenskapen också bör tillföras en rent försvarspolitisk dimension. I denna fråga råder stor försiktighet hos flertalet medlemsstater. Den atlantiska försvarsorganisationen NATO kommer för överskådlig tid framåt att förbli grundstenen i Västeuropas försvar. Förenta staterna är också avvisande till en självständig militärpolitisk roll för EG. Det föreligger inga förutsättningar för att vid denna regeringskonferens förändra EG till en försvarspolitisk allians med operativa militära uppgifter. Önskemål om att stärka Västeuropas egen försvarspolitiska profil torde i stället leda till ett ökat säkerhets och försvarspolitiskt samarbete inom den västeuropeiska unionen, WEU. Att någon form av fast relation kommer att etableras mellan EG och WEU är troligt. Man kan utgå från att utformningen av ett eventuellt framtida försvarspolitiskt samarbete kommer att ske med hänsynstagande till de EG stater som inte anser sig kunna eller vilja delta i ett sådant. Detta överensstämmer väl med riktlinjerna för hanteringen av de försvarspolitiska frågorna under regeringskonferensen, där det förklaras att hänsyn skall tas till medlemsstaternas traditionella positioner. Herr talman! Enheten och enhetligheten har varit grundläggande för den Europeiska gemenskapens utveckling. Inriktningen har varit att alla medlemmar skall delta fullt ut i alla delar av Gemenskapens arbete. Det finns ingen anledning att anta att EG nu skulle vara berett att kompromissa om principen att medlemskap är odelbart. Sverige måste vid ett inträde i Gemenskapen ge sin anslutning till alla delar av samarbetet, godta de förändringar som kan följa av de nu pågående regeringskonferenserna, och förklara sig berett att aktivt medverka i Gemenskapens vidare utveckling i riktning mot de politiska mål som uppställdes i Romfördraget. Ett medlemskap i EG är i dag förenat med krav på samordning av utrikespolitiken, men ingalunda på likriktning. Kraven på samordning kan förväntas växa, men friheten från likriktning kommer säkerligen att bestå. Även som medlem får vi tillfälle att verka för Sveriges syn i frågor som ligger oss varmt om hjärtat, såsom stärkande av FNs ställning, det alleuropeiska samarbetet, nedrustningspolitiken, solidariteten med tredje världen, biståndspolitiken och ökad samverkan med Baltikum. Den stora skillnaden blir att huvuddelen av vårt agerande kommer att äga rum inom Gemenskapens ram. Vad vi vinner är möjligheten att få gehör för våra synpunkter inom EG-kretsen, och därmed ge dem långt bättre genomslag än om vi agerat som utanförstående stat. Vad vi förlorar är främst en lika lätt identifierbar svensk profil i utrikespolitiken. Dagens EPS-arbete bygger på principen om enhällighet. Att EG skulle ta steget till en bindande majoritetsregel i nationellt avgörande utrikes och säkerhetspolitiska frågor ter sig under överskådlig tid uteslutet. Inte heller torde EG-staterna överge en ordning som medger långtgående politisk handlingsfrihet för den enskilde medlemmen i dessa avseenden. Ändå kan detta samarbete ställa vårt land inför olika avvägningsproblem med bäring på neutralitetspolitiken. Det kan röra frågor som gäller deltagande i utrikespolitiskt motiverade sanktioner mot utanförstående stater, liksom vissa frågor rörande export av krigsmateriel. Det är dock regeringens bedömning att för trovärdigheten i svensk säkerhetspolitik besvärande åtaganden skall kunna undvikas. Den militära alliansfriheten utgör i fredstid neutralitetspolitikens kärna. Att Sverige står utanför alla militära allianser, att vi avstår också från annat förpliktigande militärt samarbete med andra stater och att vi har ett allsidigt och starkt totalförsvar vittnar om vår beslutsamhet att förhindra att vi blir indragna i en stormaktskonflikt i vårt närområde. Svensk politik bör även fortsättningsvis föras med omsorg om att förtroendet bevaras för vår vilja och förmåga att fullfölja den valda linjen. Om en väpnad storkonflikt trots allt skulle drabba vårt område, måste Sverige, för att då kunna stå neutralt, även fortsättningsvis konsekvent avstå från deltagande i militära allianser eller annat förpliktigande militärt samarbete med andra stater, utöver vad som kan följa av vårt medlemskap i Förena nationerna. Sverige kan därför inte utan att ge avkall på neutralitetspolitiken delta i en gemensam försvarspolitik eller ett ömsesidigt försvarsåtagande inom EGs ram. Det finns som tidigare betonats ingen anledning att tro att EG nu skulle vara på väg att omvandlas till en militär allians eller skapa andra former för gemensamma förpliktande försvarsarrangemang. I ett längre perspektiv kan ändå inte uteslutas att en utvidgning av samarbetet mellan EGs medlemmar också kommer att omfatta försvarsfrågor. Regeringens bedömning är att beslut härom kommer att bygga på enhällighet mellan medlemsländerna och att det också i framtiden kommer att visas beredskap att finna lösningar för de stater som inte vill eller kan delta i ett sådant samarbete. För svensk del skulle detta innebära, att vi inte skulle förpliktigas att ta del i en eventuell blivande försvarsallians mellan EG-stater eller omfattas av eventuella kollektiva säkerhetsåtaganden. på ESKs grund, en gång upprättas förändras de hittillsvarande förutsättningarna för Sveriges neutralitetspolitik. Herr talman! För Sverige är kontakten och samarbetet med de nordiska grannländerna av särskild betydelse. Trots skillnader i säkerhetspolitisk orientering har vi kunnat verka gemensamt på en rad områden. De gemensamma historiska och kulturella banden, och den respekt och närhet som kännetecknar det nordiska samarbetet, har skapat förutsättningar för en djupgående samverkan på en rad områden. Så bör det också förbli. Utvecklingen av de nordiska ländernas förhållande till den fortgående europeiska integrationen får inte tillåtas leda till bakslag i någon del av det nordiska samarbetet. Det finns anledning att tro att utvecklingen tvärtom kommer att leda till ett ökat behov av ett aktivt nordiskt samarbete. Det bör också understrykas att regeringen avser att slutföra EES-förhandlingarna med all kraft. Sveriges intresse av ett sådant avtal minskas inte av våra ambitioner i fråga om medlemskap i EG. Herr talman! Säkerhetspolitisk planering måste alltid utgå från att också det oväntade kan inträffa. Nya spänningar kan uppstå, och krig kan inte kategoriskt uteslutas. Därför bibehåller vi neutralitetspolitiken. Men beredskap inför det oväntade får inte hindra oss att ta vara på de möjligheter som det sannolika erbjuder. Förutsättningarna har ökat att förverkliga visionen av ett enat Europa som lever i fred, välstånd och social rättvisa, till gagn också för utvecklingen i världen i stort. Det blir allt tydligare att en lång rad politiska sakfrågor i längden endast kan lösas genom bredast möjliga samarbete över nationsgränserna. I detta samarbete har Sverige en viktig roll att spela. Också vi bör vara med om att forma framtidens fria och fredliga Europa. Vi delar visionen att våra nationer skall bli så sammanflätade med varandra, på samhällslivets olika områden, att krig i vår världsdel framstår som otänkbart. Till det bidrar det ökade beroende mellan stater och folk som den fortgående ekonomiska integrationen leder till. Jag är övertygad om att vårt land kan ge många positiva bidrag till utvecklingen av detta framtida Europa. Den Europeiska gemenskapen ses i hela Europa som ett viktigt kraftcentrum för samarbete och utveckling i vår världsdel. Sveriges möjligheter att påverka detta framtida samarbete -- politiskt, socialt och ekonomiskt -- skulle förbättras genom ett medlemskap i denna gemenskap. Det är regeringens uppfattning att ett medlemskap i EG skulle innebära stora fördelar för Sverige, som överväger nackdelarna. Vi delar Gemenskapens långsiktiga mål, så som dessa formulerats i Romfördraget och Enhetsakten, och vill tillsammans med de andra medlemmarna arbeta för dessas förverkligande. Vid avgörandet om ett svenskt medlemskap är det nödvändigt att ta ställning både till det som medlemsstaterna redan kommit överens om och till de planer och ambitioner som är aktuella. Detta ställningstagande måste innefatta en bedömning av samtliga de faktorer som påverkar frågan om medlemskap. Genom en folkomröstning om svenskt medlemskap i EG blir det slutligen svenska folket som får avgöra frågan. Herr talman! Riksdagen har uttalat att Sverige bör eftersträva att bli medlem i den Europeiska gemenskapen med bibehållen neutralitetspolitik. Regeringen anser att beslutssystemet inom EG, även vid nya samarbetsformer inom organisationen, säkerställer möjligheterna för ett enskilt medlemsland att värna sina grundläggande säkerhetspolitiska intressen. Det är regeringens samlade bedömning att ett svenskt medlemskap i EG är förenligt med neutralitetspolitikens krav. Efter det samråd som ägt rum i utrikesnämnden har regeringen i dag beslutat att överlämna en ansökan om svenskt medlemskap i den Europeiska gemenskapen till EGs ministerråd. Överlämnandet kommer att äga rum i Haag den 1 Sveriges säkerhetspolitik rör vårt lands mest centrala intressen. Den syftar ytterst till att vi skall kunna trygga vårt lands fred, frihet och välstånd i en föränderlig omvärld. Dess utformning kräver långsiktighet, konsekvens och realism. Aktsamhet vid hanterandet av säkerhetspolitiken är en plikt. Anpassning till en förändrad verklighet är en nödvändighet. Bred enighet över partigränserna är en styrka. Genom handläggningen av denna fråga har regeringen visat att den önskat bredast möjliga stöd för den deklaration jag här har avgett. En sådan bred uppslutning är till stor nytta för vår nation i de viktiga förhandlingar som förestår.

Den 12 december 1990 fattade riksdagen det historiska beslutet att Sverige skulle ansöka om medlemskap i den europeiska gemenskapen EG. Regeringen gavs i uppdrag att efter förberedelse lämna in den formella ansökan under 1991. Därmed var tärningen kastad. Efter decennier av tvekan hade Sverige svängt. Jag döljer inte att vi moderater ser detta som en stor politisk framgång. Den linje vi länge kämpat för är nu också Sveriges. Och nu har regeringen fattat det formella beslutet att inom kort lämna in Sveriges ansökan. Vi hälsar det med stor tillfredsställelse. När Sverige nu söker sig in i EG innebär detta den största förändringen av vår utrikes och därmed var säkerhetspolitik i modern tid. När det gäller utrikespolitiken förklarar vi oss beredda att ge upp en tradition av total obundenhet, som sträcker sig mer än ett århundrade tillbaka i tiden. Vi är beredda, och vi vill, gå in i en gemenskap där vi också skall delta i utformningen och genomförandet av en gemensam europeisk utrikespolitik i alla de frågor där en sådan behövs. Och vi gör det inte bara därför att detta är ett måste i en gemenskap där samarbetet är odelat, utan därför att vi är fast och fullt övertygade om värdet av denna europeiska utrikespolitiska gemenskap. Vår egen utrikespolitik måste därmed vara en utrikespolitik med en klar europeisk identitet. Därmed ges den också helt nya möjligheter. Vår säkerhets och försvarspolitik dikteras av säkerhetsgeografin i det nordatlantiska och nordeuropeiska område som vårt sjö-, luft och landterritorium är en del av. Vi är och förblir en liten demokratisk nation i omedelbar närhet av den historiskt alltid starka men ofta instabila ryska makten. Så har det varit, och så kommer det att förbli. Den bestående uppgiften för vår säkerhetspolitik i denna situation förblir att undvika att falla under denna makts inflytande, samtidigt som vi inte utvecklas till ett hot mot dess säkerhet. Militär alliansfrihet och ett starkt svenskt försvar är och förblir den naturliga slutsatsen. På detta sätt lämnar vi dessutom vårt bidrag till stabiliteten och säkerheten i denna vår del av Europa. I regeringens deklaration talas det om att vi vill bli medlemmar med ''bibehållen neutralitetspolitik''. Det är den formulering som riksdagen har lagt fast. Det är viktigt att säga att ''bibehållen'' inte är detsamma som ''oförändrad''. Det säger sig självt att det, i och med beslutet att söka medlemskap i en framväxande politisk union, handlar om en viktig förändring av denna politik. Det som består, det är den hårda kärnan i vår geografiskt givna alliansfria säkerhetspolitik. Europas politik har förändrats radikalt under de senaste åren, men Europas geografi består. Med ansökan om medlemskap förklarar vi vår fulla anslutning till de politiska mål och strävanden som bär upp den europeiska gemenskapen. Det finns inte några fotnötter, reservationer, förbehåll eller inskränkningar. Vi vill vara med och bygga en europeisk union. Som företrädare för politiska partier i regeringställning och opposition, och därmed som företrädare för en överväldigande majoritet i denna riksdag, har vi genom beslutet den 12 december, genom den process som nu har varit och genom stödet till den formella ansökan i dag träffat vårt val. Vi känner Gemenskapens politiska mål, och vi är väl informerade om de nya och betydelsefulla steg mot dels en politisk, dels en ekonomisk och monetär union som Gemenskapen nu kommer att ta. Vår strävan är att så snart som möjligt nå fram till formella förhandlingar om medlemskap med Gemenskapens medlemsstater. Det är vår förhoppning att dessa skall kunna vara avslutade under 1993 för att kunna godkännas under 1994 och göra ett medlemskap fr.o.m. 1995 möjligt. Avtalet om medlemskap skall godkännas i den ordning som vår grundlag lägger fast. Men därtill kommer, att det bör anordnas en folkomröstning i syfte att godkänna det avtal som då undertecknats av regeringen och en första gång godkänts av riksdagen. Men detta ändrar ingenting i det ställningstagande som vi som politiska partier träffade den 12 december 1990 och som nu leder fram till stödet för ansökan. Vårt ''ja'' är ett klart ''ja'', och det är viktigt att säga. Det går inte att fria till en flicka, men samtidigt säga att det där med ja eller nej till äktenskap ger man besked om först inför altaret, utan att detta tenderar att dämpa intresset för bröllopsförberedelserna. Och på samma sätt är det med Europapolitiken. Vårt ''ja'' i dag är ett ''ja'' också i morgon, inte ett ''kanske'' som lämnar utrymme för ett ''nej''. Ingen skall kunna tvivla på Sveriges europeiska övertygelse och beslutsamheten i vår Jag är övertygad, herr talman, om att 1990-talet blir förnyelsens decennium för Europa och europeiseringens decennium för Sverige. Det kommer att ställa krav på oss alla. Men det innebär att en ny och spännande framtid öppnas upp. Sverige förblir för oss alla vår älskade hembygd. Men Europa är nu vår spännande framtid.

Herr talman! En svensk ansökan om medlemskap i den europeiska gemenskapen är ett steg i en process. Det är inte det första steget och naturligt nog inte heller det sista. Utan de två senaste årens väldiga politiska omvälvningar i Europa hade det enligt centerns mening inte varit möjligt att söka medlemskap i Centraleuropas stater är sådana avgörande händelser i en tidvis dramatisk, men ändå fortlöpande process. Bakom denna förändring ligger interna skiften i Sovjetunionens ledarskap och politik. Klimatet mellan Sovjetunionen och USA har avsevärt förbättrats. En neddragning av såväl kärnvapen som konventionella styrkor i Europa har följt i avspänningens spår. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa har vid toppmötet i november 1990 bekräftat denna utveckling. Den dynamiska förändringen av Europa gäller i hög grad också EG. De pågående regeringskonferenserna är ett uttryck för denna dynamik. Fyrpartiuppgörelsen i utrikesutskottet, som riksdagen ställde sig bakom, formulerade denna insikt på följande sätt: ''I bedömningen ingår självfallet hänsyn till den fortsatta utvecklingen i Därutöver nämns i utskottsbetänkandet ''EES förhandlingarna'' och ''säkerhetspolitiskt viktiga skeenden inom ESK''. Det är mot denna bakgrund logiskt att statsministern i deklarationen anger att ''det är regeringens samlade bedömning att ett svenskt medlemskap i EG är förenligt med neutralitetspolitikens krav''. Bedömningen bygger på att beslut inom det s.k. EPS-arbetet bygger på principen om enhällighet samt att beslutssystemet inom EG, även vid nya samarbetsformer inom organisationen, säkerställer möjligheterna för ett enskilt medlemsland att värna sina grundläggande säkerhetspolitiska intressen. Eftersom Sverige går in med en medlemskapsansökan till EG mitt i en dynamisk prcess är det naturligt och klokt att också under perioden fram till ett färdigförhandlat avtal avläsa utvecklingen inom EGs regeringskonferenser. Dessutom hinner vi under samma tid få en öppen och informerad debatt om konsekvenserna av ett medlemskap för Sveriges del. Det är en nödvändig del av förutsättningarna för en demokrati. Därför är en folkomröstning en avgörande del av beslutsprocessen för vår del. Därmed är det också klarlagt att medlemskapsansökan inte föregriper det slutliga beslutet. Omvänt gäller att en ansökan inte skulle inges om vi inte var beredda att ställa upp för EGs långsiktiga mål. Neutralitetspolitik är ett samlande begrepp för all den politik som krävs för att ge verklig innebörd och realism åt uttrycket ''alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig''. I en fredssituation handlar vår säkerhetspolitiska linje om alliansfrihet. Sveriges alliansfrihet förutsätter ett allsidigt och starkt totalförsvar. Vår säkerhetspolitik har avgörande betydelse för stabiliteten i det nordeuropeiska området. Neutralitetspolitiken är -- som all annan politik -- ett medel för att nå sitt mål. Det mål vi vill säkra är att hålla landet utanför krig. Genom avspänningen mellan öst och väst har också riskerna för en stormaktskonflikt minskat. Men vår säkerhetspolitiska strävan gäller inte enbart en stormaktskonflikt utan jämväl andra konflikter i vårt närområde eller konflikter som kan komma att beröra oss. Alliansfriheten handlar, till sist, om att vi kan bestämma över vårt eget deltagande i ett krig, så långt detta är möjligt. Det utesluter således också ett försvarssamarbete av annat slag som är ömsesidigt förpliktande. I en värld utan vapen behövs inga allianser. Det är det målet vi vill nå. Därför vill vi se alliansfrihet som en tidlös hållning, där vi behåller full suveränitet inför framtiden. Demokratisering och ökad öppenhet medverkar till minskade krigsrisker i vår världsdel och likaså till ett ökat samarbete mellan demokratiska stater. Därför är det mycket viktigt att det nya Europa som växer fram inte bygger nya barriärer av ekonomisk art i stället för de murar som raserats. Det är centerns alleuropeiska vision. Sverige bör eftersträva en öppen och rak kommunikation med EG inför och under förhandlingarna. Till det som inte är förhandlingsbart hör Sveriges säkerhetspolitik. Den avgör vi själva. Därför bör den inte heller åberopas som förhandlingsunderlag i ansökan. Däremot bör den klargöras för EGs medlemsstater. Den diskussion som förts mellan de partier som står bakom riksdagens EG-beslut har varit öppenhjärtig, klargörande och nödvändig. Överläggningarna har lett fram till statsministerns deklaration. Statsministern har i diskussionen haft en mycket konstruktiv roll. Deklarationen, som den nu föreligger, står i god överensstämmelse med centerpartiets uppfattning när det gäller säkerhetspolitiken, som är grundad på de bedömningar och den analys av förändringarna i vår omvärld som i dag är möjliga att göra.